Fru talman! Elisabeth Svantesson har frågat finansministern om ministern och regeringen kommer att börja arbeta mer skyndsamt så att vi inte i onödan förlorar jobb och företag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Fru talman! Regeringen har på mycket kort tid tagit fram en rad åtgärder för att hjälpa landets företag att överbrygga den kris som den pågående pandemin har inneburit för många av dessa. Som exempel kan nämnas stöd för korttidspermittering, omställningsstöd för fasta kostnader, ett särskilt hyresstöd för utsatta branscher, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, utökad avsättning till periodiseringsfond, utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader, anstånd med skatteinbetalningar och utökade lånemöjligheter och kreditgarantier. De allra flesta av dessa kan också sökas av enskilda näringsidkare. Den 10 september 2020 överlämnade regeringen en proposition med extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om att avsätta 3 1⁄2 miljard kronor för ett särskilt omsättningsstöd riktat specifikt till enskilda näringsidkare. Den 23 september 2020 beslutade riksdagen att anvisa dessa medel för stödet. Regeringen har därefter skyndsamt tagit fram en promemoria med en förordning som reglerar de närmare förutsättningarna för stödet. Promemorian har remitterats och därefter beretts i Regeringskansliet så snabbt som möjligt. Förordningen om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare beslutades av regeringen den 5 november och trädde i kraft den 9 november 2020. Sedan den 10 november 2020 går det att ansöka om stöd, och länsstyrelserna står redo att handlägga inkommande ansökningar. Fru talman! Jag delar därmed inte Elisabeth Svantessons uppfattning att regeringen inte har arbetat skyndsamt med att få åtgärder på plats för att hjälpa landets företag att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna av denna pågående, eländiga pandemi.

Fru talman! Dessa nio månader har för många säkert känts som en evighet. Det är nog många som knappt kommer ihåg hur det var innan pandemin slog till, med allt vad det har inneburit. Att det är en svår situation för dem som har drabbats och lider av smittan och för de alltför många som har mist nära och kära förstår vi alla. Därutöver är det precis som Elisabeth Svantesson säger: Det blev en mycket stor påfrestning på ekonomi och sysselsättning. Mot denna bakgrund vidtog regeringen skyndsamt ett stort antal åtgärder. Summerar vi dessa direkta stöd och kredit och lånegarantier sjösatte vi det största stödprogrammet någonsin. Vi gjorde detta så skyndsamt vi kunde av den enkla anledningen att hastigheten var viktig. Vi gjorde det dessutom under mycket osäkra förhållanden. Med facit i hand kan man alltid säga "så här var det", men när vi var mitt uppe i det kunde nog varken Moderaternas Elisabeth Svantesson eller någon annan se exakt hur detta skulle utvecklas. Jag skulle säga att Regeringskansliet och regeringen har jobbat skyndsamt. Jag uppskattar också att vi i många stycken har haft en bra dialog och ett bra samarbete med riksdagens partier. Så ska det vara tycker jag. Under sådana väldigt svåra omständigheter som dessa, som vi är långt ifrån att komma ur, borde man hålla sig för god för att försöka ta partipolitiska poäng och i stället samarbeta för landets väl och ve. Utöver att begränsa smittan och rädda människoliv har vi haft som prioritering att mildra effekterna på företagande och sysselsättning i vårt land. Fru talman! Man får nog i kriser som denna alltid vara ödmjuk och säga att man jobbar på och gör sitt bästa. När man inte har färdiga system, vilket varken vi eller något annat land, tror jag, har haft för att mildra effekterna på just jobb och företagande, får man jobba med de verktyg man har. Vi har sjösatt ett stort antal olika stöd. Jag upprepar dem: korttidspermittering, omställningsstöd, hyresstöd, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, utökad avsättning för periodiseringsfond, staten tar över sjuklönekostnader och anstånd med skatteinbetalningar. Därutöver finns utökade lånemöjligheter och kreditgarantier. Inalles, Elisabeth Svantesson, talar vi om närmare 700 miljarder av skattebetalarnas pengar som vi har använt för att försöka mildra krisen och dess effekt på jobb och sysselsättning. Till den som nu tittar kan jag säga att vi kommer att fortsätta. I en djup och bred kris som denna behöver vi stå tillsammans. Vi behöver hjälpas åt för att försöka ta oss ur detta så bra det bara går. Det är precis som Elisabeth Svantesson sa. Det är klart att vi under och efter sommaren också har jobbat och kommer att fortsätta jobba för att försöka se till att det så långt det är möjligt rädda företag och därmed jobb i vårt land. Det ingår i oppositionens roll - jag har själv suttit i opposition i åtta år - att säga att det alltid är för sent och för lite. Men jag skulle önska att man i denna svåra situation kunde höja sig lite till och jobba tillsammans med oss så att vi kan ta oss ur det här eländiga läget.

Fru talman! Det är alltid viktigt att vara ödmjuk, särskilt när man hamnar i en sådan här djup kris som kom med en väldig hastighet. Man måste jobba snabbt för att få saker och ting på plats. Det är bra att Elisabeth Svantesson nu kan tillerkänna regeringen viss förtjänst att vi snabbt fick ett stort antal insatser och stöd på plats. Det gjordes dessutom i en omfattning som vi i vårt land aldrig varit med om och förhoppningsvis aldrig mer behöver, men det kan man inte veta. Det är viktigt att hålla sig till fakta, särskilt under tider som dessa när väldigt många är oroliga och osäkra och har drabbats som företagare eller för att man har blivit av med jobb som löntagare. Tyvärr har alldeles för många blivit det under krisen. Att hålla sig till fakta gäller inte bara regeringen utan även oppositionen. Många av de stöd som vi har räknat upp har man som enskild näringsidkare kunnat ta del av. Men som Elisabeth Svantesson säger har det i en del fall visat sig att man inte har den här typen av fasta kostnader. I andra fall är det annat som har gjort att man inte har haft lika stor nytta av dem. Det är mot denna bakgrund som vi har fortsatt jobba och har tagit fram omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Elisabeth Svantesson talar om nio månader som om vi vore vid slutet av detta. Vi är nog båda medvetna om att det här eländet kommer att pågå under en längre tid. Mycket tyder på att ett vaccin kanske är det som till slut kommer att ta knäcken på smittan. Vi kommer parallellt med detta att fortsätta jobba. Jag kan försäkra både dem som lyssnar och Elisabeth Svantesson om att vi för en kontinuerlig diskussion, samtal och dialog med företrädare för näringsliv och fackföreningar liksom även med enskilda näringsidkare. Jag har såklart hört många av dessa historier och träffat enskilda näringsidkare, sådana som jobbar med aktiebolag och löntagare. Jag har verkligen förståelse för att det är en väldigt tuff tid. Det är tufft för att vi för första gången på hundra år är med om en global pandemi. Vi ska göra vårt yttersta för att mildra effekterna. Jag tror dock att det vore farligt om vi stod här som företrädare för regering eller opposition och försökte ge sken av att vi kommer att kunna åtgärda alla negativa effekter av krisen. Det kommer vi inte att kunna göra. Men vi ska göra vårt bästa med de stora resurser som vi som rikt land har. Resurserna är trots allt begränsade, och vi måste se till att använda dem på bästa möjliga sätt. Parallellt med att vi har aviserat nya restriktioner för att smittan fortsätter att öka jobbar vi naturligtvis också med att se hur vi kan använda våra gemensamma pengar och skattebetalarnas pengar för att mildra effekterna på jobb och företagande. Jag hade önskat att inte ett enda företag behövde gå i konkurs på grund av pandemin. Jag hade önskat att inte en enda människa hade behövt bli av med sitt jobb. Under våren var det alldeles för många företag som gick i konkurs av den här anledningen. En del gjorde det kanske för att de hade haft svårigheter redan innan och blev påskyndade av pandemin. Andra gjorde det direkt för att pandemin satte stopp för det sätt som de bedrev sin verksamhet och den affärsmodell de hade. Fru talman! Tack vare många av de insatser som vi gjort har vi under hösten kunnat se att konkursvågen avstannat. Den har i varje fall inte varit särskilt mycket högre än tidigare normalår. Det betyder dock inte att vi har kommit ur det här. Tvärtom kommer vi att behöva fortsätta jobba. Fru talman! Låt mig återigen få säga att jag tror att det finns tider för politisk debatt och att försöka ta partipolitiska poäng. Men jag tror att svenska folket liksom svenska företag och löntagare förväntar sig i den tid vi befinner oss i nu att vi jobbar tillsammans. Regeringen är fortsatt beredd att jobba tillsammans med riksdagen för att hitta bra lösningar.

Fru talman! Ödmjukhet är lätt att kräva av andra, men som det står i Bibeln får man alltid titta på och ha en insikt om sina egna. Jag försöker verkligen ha en ödmjukhet inför att vi är i en svår situation. På samma sätt tror jag att man får ha en ödmjukhet inför att trots att vi är ett rikt land med stora resurser är dessa ändå begränsade. Vi får göra det bästa med de resurser vi har för att mildra effekterna på jobb och företagande i vårt land. Det försöker vi göra. Jag sa tidigare att vi har sett att enskilda näringsidkare inte har kunnat söka vissa stöd och åtgärder, trots att dessa nominellt är möjliga att ta del av, därför att de ibland inte har fasta kostnader och ibland inte har några kunder. Då hjälper det inte, och det är därför vi har både skruvat och tagit fram nya stöd. Fru talman! Det är klart att vi alltid ska ha politisk debatt. Det är en viktig del av den demokratiska modell vi har, och jag har full respekt för det. Likväl är vi i ett svårt läge. Det är klart att jag, om jag nu ville ha den typen av polemik, skulle kunna säga till Elisabeth Svantesson att hon i april sa att vi skulle pumpa ut 100 miljarder kronor per månad av skattebetalarnas pengar. I september kritiserade hon i stället regeringen för att vi föreslog att vi skulle ha ett budgetutrymme på 100 miljarder för ett helt år - det var alldeles för frivolt och slösaktigt. Nu står vi här i november, och då heter det att det är för lite och för sent. Jag har full förståelse för att det är en viktig del av oppositionens roll att säga att regeringen gör alldeles för lite, alldeles för sent, och att oavsett vad regeringen föreslår borde det ha gjorts något annat. Jag förstår detta - under normala omständigheter, men nu är det inte det.